Herr talman! I här föreliggande utlåtande, nr 24, från första lagutskottet behandlas, som herr Carlsson i Göteborg nyss redogjorde för, ett par motioner som rör tillämpningen av reglerna om minimibesättningen på fartyg. 1965 biföll riksdagen en proposition(med förslag till lag om säkerheten på fartyg.

Han ansåg vidare att en närmare reglering av hur minimibesättning för olika fartyg skall bestämmas knappast går att genomföra. Utskottet underströk detta uttalande och gör så även i det utlåtande som nu föreligger och som inom parentes sagt är enhälligt. Motionsyrkandena motiveras av farhågor för att föreskrifterna om minimibesättningar för vissa fartyg i praktiken skall påverka fartygens normalbesättningar så att bemanningen minskas och kvalifikationerna försämras.

Utskottet är medvetet om frågans stora vikt och har ägnat de föreliggande motionerna en ingående behandling. Bl.

Även Svenska sjöfolksförbundet var inbjudet att i utskottet framföra sina synpunkter, men hade av någon anledning inte möjlighet att skicka en representant utan sände i stället en skrivelse.

Utskottet framhåller också att om det skulle visa sig att de farhågor som uttalas i motionen på ett eller annat sätt besannas, så bör erforderliga åtgärder vidtagas. Visar det sig längre fram att denna lag inte är i alla delar tillämplig, anser utskottet att den bör bli föremål för en utredning då. Utskottet kom emellertid till den uppfattningen att den tid som har förflutit — föga mer än ett år — är för kort för att dra den bestämda slutsatsen att kravet på en utredning borde tillstyrkas. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är väl egentligen inget fel på utskottets utlåtande, om man inte med »fel» menar att utskottet har skrivit ett utlåtande om någonting helt annat än vad motionärerna talar om och söker att klarlägga. Utskottet säger att motionärerna har uttalat farhågor för att redarna skulle kunna använda föreskrifterna om minimibemanning som förevändning för att minska den ordinarie driftsbemanningen. Det finns i motionerna inte en rad som på något sätt kan tydas i den riktningen. Motionärerna har konsekvent hållit sig till sådana synpunkter som har en omedelbar anslutning till följdverkningarna av de bestämmelser om minimibesättningar som fastställdes den 30 december 1966. I propositionen rörande lagen om säkerhet på fartyg uttalade dåvarande departementschefen i sina kommentarer uttryckligen att minimibesättning skall fastställas med utgångspunkt allenast från säkerhetskravet och att därvid självfallet hänsyn måste tas till den reglering av sjömännens arbetstid som bestämts i sjöarbetstidslagen. Hänsyn härtill togs också av sjöfartsstyrelsen när den utarbetade sitt förslag till bemanningsbestämmelser. Genom kommunikationsdepartementets ingripande har den nya lagen om säkerheten på fartyg i sin praktiska tillämpning i stället för att bli ett säkerhetsskydd för de anställda ombord blivit ett skydd för redarnas vinstintressen, och detta var knappast vad vare sig utskottet eller riksdagen hade tänkt sig när denna lag behandlades i november 1965. Departementets experter — vilka de nu kan vara — borde när det gäller hänsynstagandet till sjöarbetslagens bestämmelser ha upplyst om att personalen på ett fartygs däcksavdelning inte endast består av matroser och jungmän utan äyen av båtsmän och timmermän samt när det gäller tankfartyg även pumpmän. Inom maskinavdelningen finns det vidare inte bara eldare utan även svarvare och elektriker. I samband med fastställandet av minimibemanningen borde man väl vidare inom departementet ha haft ett visst intresse av att ta reda på under vilka arbetsförhållanden sjöfolket arbetar redan i dag med de s.k. fulla driftsbesättningarna. Ett omfattande övertidsarbete tillhör regeln och inte undantagen. Ofta räcker den ordinarie övertiden på 18 timmar i veckan inte till, utan det förekommer i betydande utsträckning överträdelser av bestämmelserna om 18 timmar i veckan. I ett fall som i dagarna kommer upp, vilket vi för övrigt överlämnat till sjöfartsstyrelsen, har man använt upp till 30 timmar i veckan i stället för de stipulerade 18, alltså ett rent olagligt förfarande. Man kan fråga sig hur departementet tänkt sig att kravet på hänsynstagande till bestämmelserna i sjöarbetstidslagen skulle kunna tillgodoses när det så avsevärt skurit ned den bemanning som sjöfartsstyrelsen föreslagit. Det är ingen skam att göra ett misstag. Sådant händer i de bästa familjer, men det är en dumhet att av prestigeeller andra skäl inte rätta till eventuella felaktigheter eller felbedömningar. Befälsorganisationerna har på ett sätt som inte kan missförstås uttryckt sin uppfattning om kommunikationsdepartementets bedömning av vad som menas med säkerhet ombord i fartyg.

Det borde väl närmast vara en renlighetssak att genom den utredning som motionärerna här har begärt rätta till vad som kan vara galet, innan sjöfartsstyrelsen fullföljer det uppdrag den har fått att genomföra dessa minst sagt underliga minimibemanningar i ytterligare 450 fartyg.

Herr talman! Här föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande, som jag också personligen helt kan ansluta mig till. Det finns kanske därför inte anledning att nu mera utförligt uppehålla sig vid denna fråga. Det är naturligtvis många gånger svårt att i praktiken tolka den lag som riksdagen fastställde för några år sedan, Man hade hoppats att det samrådsförfarande som hade förevarit skulle leda till att parterna kom överens i frågan, men det gjorde de inte. Det blev ett överklagningsärende hos Kungl. Maj:t vilket prövades utomordentligt ingående. Vägledande vid den prövningen, där man naturligtvis hörde alla parters argument och synpunkter, var inte partsintresse utan det gällde att tillämpa lagen. Det finns en grundläggande distinktion som man då måste göra. Man måste skilja mellan å ena sidan den minimibesättning som ur säkerhetssynpunkt måste finnas på ett fartyg och å andra sidan den besättning som normalt skall finnas på fartyg för att det skall fungera riktigt. Det är endast den förstnämnda frågan som har varit uppe till avgörande. Ett brott mot föreskrifterna om minimibesättning är en ganska allvarlig historia.

Denna fråga har varit föremål för en ingående prövning i departementet. Vi har tillämpat lagen, och vi skall se till att dess föreskrifter efterlevs, d. v. s. att ett fartyg som inte uppfyller kravet på minimibesättning inte får gå till SjÖSS. Naturligtvis är frågan av den vikt att den kommer att noga följas av berörda myndigheter och självfallet också från departementets sida. Därför är jag således helt överens med det enhälliga utskottsutlåtandet.

Herr talman! Statsrådet Palme säger att han är helt överens med det utlåtande som utskottet har avgivit, och det må stå honom fritt att vara det. Jag har försökt att påpeka att detta utlåtande inte har någonting alls att skaffa med vad motionärerna har resonerat om. Det är detta som är det primära. Motio närerna har inte resonerat om någonting annat än om minimibemanning med hänsyn till säkerhetsföreskrifter och i anslutning till vad departementschefen sade i propositionen, att man självklart skall ta hänsyn till sjöarbetstidslagens bestämmelser. Nu säger statsrådet att man inte skall se på annat än säkerheten och bara gå ut ifrån den. Skall man glömma bort sjöarbetstidslagen? Skulle jag kunna få en förklaring hur man tänker lösa denna fråga med samstämmigheten och hänsynstagandet till sjöfolkets arbetstid enligt lagbestämmelserna med en bemanning som över huvud taget inte täcker — det har konstaterats i en rad fall — ens den vanliga vakttjänsten? Och när man har normal besättning som är dubbelt så stor som minimibemanningen och väl det i vissa fall och inte ens då kan hålla sig inom lagens råmärken, hur tänker man klara detta? Nu säger man i utskottet också att man skall vänta och se. Denna lag har existerat så kort tid. Men skall man vänta och se om redarna kommer att använda dessa minimibestämmelser för att minska den normala besättningen? Det kan man roa sig med, men det är inte det motionärerna är ute efter.

Säkerhetslagen skall vara till för att ett fartyg inte skall gå till sjöss när det inte är betryggande bemannat. Den saken är klar. Och det kan inte hjälpas om det skulle komma att kosta ett rederi litet pengar, såvida man inte menar att det inte har någon betydelse om fartyget på grund av underbemanning råkar in i en krissituation och kanske går »by west» och en hel del av besättningen också följer med. Det primära är väl att man måste känna en trygghet med minimibemanningen och säkerhetsbemanningen så att man har klart för sig att här är det fråga om säkerhetsbemanning och inte fråga om något veritabelt skoj med en hel yrkesgrupp som betraktar detta resultat som ett sådant. Det skall vi väl ändå vara överens om. Är det en orimlig begäran från sjöfolkets sida? Det är inte en rent personlig begäran, utan det är sjöfolket som vill ha klarhet i detta. är det en orimlig begäran att man analyserar vad man menar, så att man inte framfört alla dessa olika uppfattningar om vad minimibemanning ur säkerhetssynpunkt egentligen skall innebära? När uppfattningarna är så ofantligt delade borde det vara ett renlighetskrav att man klarade upp denna byk och sökte att få fast grund att stå på. Denna grund bör naturligtvis vara litet säkrare än den som sjöfolket för närvarande har — med tiltämpning av lagen. Det är inte något fel på lagen i och för sig. Jag tog mig friheten att uttrycka sjöfolkets uppskattning av att nu ha fått en säkerhetslag, som man trodde skulle bli någonting att verkligen bygga på. När det sedan upptäcktes att denna lag i praktiken tillämpas på ett sådant sätt att förhållandena blir ännu orimligare än de varit tidigare måste det emellertid vara fel någonstans.
Herr talman! Jag vill säga två ting. För det första skall givetvis sjöarbetstidslagens bestämmelser beaktas. Om de inte kan följas, måste mer folk anställas. Arbetstidsuttaget är beroende av sådana faktorer som resans längd, farten, liggetider, hamn m.m. För det andra får redarna visst vara beredda att betala en hel del pengar för att över huvud taget få folk. De måste kunna tillgodose de anspråk som en modern besättning ställer, ge hyfsade löner o. s. v. Det är enklast att illustrera problemet med behovet av ekonomipersonal på ett fartyg. Om man över huvud taget skall få någon besättning måste man se till att besättningen blir väl försörjd med ordentlig förplägnad. En sak är vad arbetskraften i dag kräver — och med rätta kräver — av sina arbetsgivare till sjöss, och en annan sak är de krav som måste ställas för att båten över huvud taget skall kunna tillåtas lämna hamnen. Den ena saken rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, där arbetstagarna sannerligen har möjlighet att göra sina anspråk gällande; den andra saken gäller att med lagens hjälp ingripa för att hindra ett fartyg att gå till sjöss. Det är givet att kraven i dessa båda fall måste vara olika och att vi inte kan med säkerhetslagens hjälp upprätthålla någon normalbesättning.

Herr talman! Det är meningslöst att fortsätta denna debatt. Vad har det anförande statsrådet hållit med den här saken att skaffa? Vi är på det klara med att driftsbemanningen skall göras upp mellan arbetsmarknadsparterna. Vi har emellertid fått en säkerhetslag och måste vara medvetna om att dess tillkomst ger människor ett intryck av att de har fått säkerhet och trygghet. Men det är det de inte har fått! Jag bad att få en förklaring till varför sjöfartsstyrelsens förslag till bemanningsregler desavouerats. Vad finns det för skäl till att i denna situation exempelvis minska besättningsantalet på maskinsidan, som sjöfartsstyrelsen föreslagit, med 44 procent? Sammanlagt har detta i dessa 40 fartyg minskats med ett par hundra man jämfört med sjöfartsstyrelsens förslag. Man måste förstå att det kommer att sätta spår efter sig i fråga om arbetstiden ombord, om man med en så hårt nedskuren besättning skall försöka klara av problemen precis som om förhållandena vore normala. Att det kostar pengar att iaktta säkerhetsbestämmelser är ingen nyhet. Däremot är det en nyhet för mig att statsrådet Palme inte tycks uppskatta eller förstå att det är nödvändigt att det skall finnas bestämmelser, även om deras tilllämpning i ett eller annat avseende skulle kosta pengar. För att statsrådet Palme riktigt skall förstå detta skall jag här relatera en liten historia som hände för inte så länge sedan. Den 20 mars i år förekom ett mål vid Göteborgs rådhusrätt mot en befälhavare, som var anklagad för vårdslös navigering. Det hade genom misstag mellan honom och vakthavande styrmannen på bryggan inträffat, att man inte passade upp på en boj, när man skulle ändra kurs någonstans utanför Köpenhamn. Fartyget gick på grund, och det uppstod skador för ungefär en halv miljon kronor. Vid rättegången framkom att fartyget med malmlast hade haft en mycket svår resa till Uddevalla. Uppehållet i Uddevalla var mycket kort, och sedan skulle fartyget fortsätta från Uddevalla in i Östersjön. Det var snötjocka från och till, och det blev en ganska besvärlig navigering. Det framkom även att befälhavaren inte hade sovit mer än fyra timmar på tre dygn. Han fick helt enkelt en black out och under de korta ögonblick den varade hände olyckan med grundstötningen. Sjöfiskalen frågade om befälhavaren fortfarande var anställd i rederiet och fick svaret att han var det med tillägget, att om han hade gjort det som man som efterklok måste säga att han borde ha gjort, nämligen ankrat upp på Hakefjorden och unnat sig själv och sin besättning några timmars vila innan resan forsatte, så hade olyckan aldrig inträffat. Detta tog också rådhusrätten hänsyn till. Befälhavaren dömdes till tio dags böter för dessa förseelser i samband med navigeringen, alltså praktiskt taget bara ett symboliskt straff. Detta ger väl en bild av vilka förhållanden som kan råda till sjöss. Nu gällde det en normalbemanning, men hur skulle situationen ha varit om det rört sig om en minimibemanning? Det är detta man försöker få klarhet i, ty det är inte oväsentligt om vederbörande på ett fartyg är något så när utvilade före resan. I regel skall ju en mängd arbeten göras innan resan påbörjas. Det kan ha varit lastning eller lossning under dagen varefter resan börjar på natten, och redan detta innebär ju en minskning av den tid för vila som varje människa behöver, ty sjömän är inte några robotar lika litet som andra människor. Man har velat påpeka just detta i motionen och har begärt en utredning för att klara upp begreppen. Då skulle ju herr Palme och jag kunna sluta diskussionen om detaljerna. Hur skall vi kunna uppfylla kravet på säkerhet, samtidigt som hänsyn också tas till besättningens arbetstid? När detta är klart kan vi kanske lösa denna fråga så småningom.
Herr talman! Det är naturligt att det inte är lätt att klara ut begreppen eftersom det här gäller en komplicerad fråga, vilket kanske bäst framgår av det långa exempel som herr Carlsson i Göteborg anförde om en fartygsbefälhavares olycka. Den sak som vi nu diskuterar gäller emellertid över huvud taget inte fartygsbefälhavare, ty det är den s.k. sjöbefälskungörelsen som reglerar befälsförhållandena på fartyg. Det exempel som vi nyss hörde berörde alltså inte den problematik som nu diskuteras. Att besättningen skall vara utvilad när den börjar. sitt arbete kan jag helt hålla med om, men detta uppnås ju inte med bestämmelser om hur många sjömän det skall vara på ett fartyg, d. v. s. med en sifferangivelse. Jag vill slutligen säga att vi inte i alla delar har följt sjöfartsstyrelsens förslag, det är alldeles riktigt. Man har en överklagningsrätt hos Kungl. Maj:t för att Kungl. Maj:t skall ha tillfälle att pröva de självständiga ämbetsverkens ståndpunkter. På denna punkt har vi alltså inte till alla delar kunnat följa sjöfartsstyrelsen, utan gjort en del förändringar. Men det måste ju vara Kungl. Maj:ts uppgift att företa en sådan prövning. Sedan framställer Gunnar Carlsson det hela så som att här skulle det komma att bli normalt att fartyg åker omkring med denna minimibesättning. Det har aldrig varit tänkt så. Det är sammanblandningen mellan normalbesättningen och den minimibesättning, som man av säkerhetsskäl måste ha, som förvirrar begreppen i denna debatt.

Det har vi väl alla uppfattat som ett tillskott till tryggheten. Så har jag också tolkat utskottets enhälliga utlåtande.

»Nu har vi fått en säkerhetslag.» Men det är ju det vi inte har fått! Vi trodde att vi fick det, men den praktiska tillämpningen av säkerhetslagens paragrafer innebär motsatsen till säkerhet — och jag trodde att statsrådet i någon mån skulle kunna förstå detta. Det är meningslöst att diskutera, när man inte vill förstå. Det tycks också vara hopplöst att få ett svar av herr statsrådet. Vad är det för sakkunskap som har utarbetat dessa förnämliga bestämmelser om minimibemanning för kommunikationsdepartementets del? Vad är motiveringen till att man där inte ansåg sig kunna godkänna det förslag om minimibemanning, som framlagts av sjöfartsstyrelsen, där sakkunskapen fanns — statens egen sakkunskap? Det borde ges ett svar på detta. Vad är det för sakkunskap som departementet har begagnat sig av och som har tagit på sitt ansvar att säga: Sjöfartsstyrelsens förslag är värdelöst — det kan vi utan vidare sätta oss på, varefter man i vissa avseenden skär bort närmare hälften av vad sjöfartsstyrelsen betraktar som en minimibemanning, alltså en säkerhetsbemanning. Vi skall nog inte alls tala om säkerhetsbemanning i samband med de föreskrifter om bemanning som har kommit från departementet.
Herr talman! Allra sist vill jag för att klara ut denna fråga säga, att vi här haft ett förslag, att vi har hört alla parter och att vi ingående prövat det. All den expertis som har funnits inom de olika organisationer, det här gäller, inom sjöfartsstyrelsen och inom departementet har kommit till användning. Men ansvaret för beslutet är mitt.

Herr talman! Det är riktigt att man har hört alla parter. Det är bara det, att man har lyssnat endast på en part, nämligen på Sveriges redareförening. Exakt vad Sveriges redareförening begär, baserat enbart på ekonomiska synpunkter, har departementet snällt och vänligt serverat. Och inte nog med det! I vissa fall har man gått längre än vad redarna begärt, och det är ändå en ganska underlig metod. Man brukar ju när man talar om att ha samråd ta hänsyn till alla parter och inte bara höra dem. Det är däri anmärkningen ligger, att man så konsekvent — till hundra procent och kanske litet till — har gått redarnas ärenden. Den bestämmelse om minimibemanning, som man snickrat till i departementet, betraktar inte svenskt sjöfolk som någon trygghetsfaktor i kritiska situationer. Jag har aldrig påstått att sådana skulle vara någonting som förekommer titt och tätt. Det ligger i sakens natur att det inte händer ofta att ett fartyg stoppas. Det sker inte av någon annan anledning än att det går ut med en besättning, som är för liten för att över huvud taget navigera fartyget eller sköta dess maskineri och därmed sammanhängande funktioner. Minimibesättningen bör då vara så tilltagen att man inte redan från början får det bestämda intrycket att det hela inte går att klara upp, detta bl.a. för att undvika sådana situationer som jag förut antydde. En befälhavare är i kraft av vad sjölagen säger ansvarig för att fartyget är betryggande bemannat. Han anser inte att fartyget är betryggande bemannat med den minimibesättning, som kungl. kommunikationsdepartementet har ålagt fartyget i fråga att ha, utan han säger: Jag måste ha ett par man till! Då kan han åtalas av rederiet därför att han gjort sig skyldig till en förseelse mot det, varigenom han blir ekonomiskt ansvarig eller på annat sätt råkar illa ut, eller också får han påtalat för att han inte följt det dekret som snickrats

Herr talman! Enligt lagen om kollektivavtal kan arbetsgivare eller arbetstagare som bryter mot kollektivavtal eller kollektivavtalslagen åläggas att betala skadestånd till motparten. När det gäller enskild arbetstagare föreskrives särskilt, att skadeståndet inte får bestämmas till högre belopp än 200 kronor. Detta belopp är oförändrat sedan lagens tillkomst år 1928, alltså för nära 40 år sedan. Andra lagutskottet har i sitt utlåtande nr 25 haft att behandla motioner väckta av herr Fridolfsson i Stockholm i denna kammare och av herr Brundin i första kammaren.

Då principen om skadeståndsskyldighet i det fall det här gäller är allmänt accepterad, är avsikten med ett fastställt skadeståndsbelopp att det skall verka förebyggande. Enligt motionärernas och reservanternas uppfattning bör beloppet höjas så att det någorlunda motsvarar dagens penningvärde, och då har vi ansett att 600 kronor är ett rimligt belopp. År 1965 avstyrkte andra lagutskottet en motion med samma syfte. Beloppet hade i den motion som då lades fram inte fixerats. Utskottet ansåg då att inga nackdelar av det lägre åsatta beloppet kunnat påvisas och framhöll liksom nu, att kollektivavtalslagens regler om skadestånd inte är tvingande. Parterna har alltså möjlighet att genom avtal göra avsteg från föreskrifterna i lagen och höja maximibeloppet. Partföreningen har alltså skyldighet att inskrida, och i och med detta kan beloppet vara obegränsat. Utskottet anser att 200 eller 600 kronor saknar betydelse som påtryckningsmedel. Vi erinrar emellertid i vår reservation om »att statsmakterna, då det gäller krontalsregler i annan civillag än just kollektivavtalslagen, medverkat till lagstiftning som tar vederbörlig hänsyn till penningvärdeoch inkomstförändringar». Visst är det riktigt att situatio nen på arbetsmarknaden nu är helt annorlunda än vad den var på 1920-talet och att olovliga strejker är förhållandevis sällsynta i våra dagar, men de förekommer ändå. Arbetsdomstolen har just 1 dagarna haft att utdöma skadestånd inom ramen för dessa 200 kronor.

Herr talman! Med vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen.